Fru talman! Jag är inte orolig för det förslag som utskottet nu förelägger riksdagen. Jag har i dag fått beskedet från statsrådet Könberg att man kommer att tillsätta en utredning redan före midsommar. Jag tror också att vi kommer att få ett förslag som kan behandlas under vårriksdagen. Jag tycker att det hade varit ganska trevligt, Leif Bergdahl, med tanke på det goda samarbete som vi i övrigt har i utskottet, om ni kunde ha ställt er bakom detta förslag. Det gäller, som jag sade i mitt anförande, mycket små justeringar, och jag tror inte att en sänkning från 30 % till 40 % eller en förändring av ersättningen för guldmaterial skulle avhålla människor från att gå till tandläkaren. Det är fråga om en liten justering, och det skulle ha sett trevligt ut om även Ny demokrati ställt sig bakom den.

Herr talman! Jag har lyssnat till diskussionen i dag. Socialutskottet har ju gjort ett rätt så omfattande arbete tillsammans med socialförsäkringsutskottet när det gäller de olika förslagen. Jag vill därför göra några kommentarer till innehållet i betänkandet, till formen för arbetet och till riksdagsutskottets möjligheter att påverka regeringens förslag. Det har tidigare varit väldigt svårt att få tag på ordentliga fakta om hur höga läkemedelskostnaderna i Sverige är i dag i förhållande till läkemedelskostnaderna i andra jämförbara länder. När socialutskottet var på Apoteksbolaget fick vi redovisningar som jag tror överraskade många av oss. Enligt dessa låg Sverige bra till jämfört med ett antal industriländer ute i Europa. Apoteksbolaget fick kritik för att generika och en del andra läkemedel inte fanns med i redovisningen. Detta skulle nämligen kunna göra att Sverige låg orättvist bra till i jämförelsen. Astra har sedan gjort en mycket omfattande undersökning som visar att läkemedelskostnaderna i Sverige ligger lågt när man tar med även dessa preparat. Vi ligger 18 % under genomsnittet av industriländer. Då är de läkemedel medräknade som Bo Könberg nu vill göra besparingar på med upp till två tredjedelar av kostnaden. Jag har -- liksom, tror jag, utskottet i övrigt -- fått en betydligt mer nyanserad uppfattning om de svenska läkemedelskostnaderna i förhållande till dem i utlandet. Detta bör man ha med sig när man diskuterar. Frågan är då om det är ett rättvist och effektivt förslag som Bo Könberg och regeringen lägger fram. Jag tror på mycket goda grunder att det inte är fallet, utan jag menar att förslaget varken är rättvist eller effektivt. Jag bygger denna uppfattning på de fakta som har kommit fram och de utskottsutfrågningar som vi har haft på resans gång. Jag vill börja med att ta upp frågan om rättvisan. Jag förstår att Bo Könberg får förslag från tjänstemän. I dag är ju trenden att man skall ha marknadsekonomiska incitament på alla möjliga och omöjliga områden. Det var väl någon tjänsteman som tyckte att det var fiffigt att föreslå att gränserna 90--30--30 skall gälla vid prisnedsättning för läkemedel, eftersom det då uppstår ett incitament i och med 30--30. Men är det på något område som marknaden inte fungerar, så är det väl i fråga om läkemedel. Det är ju doktorn som ställer diagnos på mig, och råkar jag därtill bli kroniker och behöver fler omgångar, innebär ett tillägg på 30--30 naturligtvis inte något incitament. Detta är i stället en fördelningspolitisk orättvisa. De som råkar bli sjuka och behöver fler mediciner än vi som bara går till doktorn en gång får bära mer av kostnaderna. Jag kan därför inte anse att detta är ett rättvist förslag. Socialdemokraterna har därför i sitt förslag höjt egenavgiften till 105 kr., och vi har därmed fått en större rättvisa i systemet. Vi hade en utfrågning i detta ärende. Jag har upplevt ett antal utskottsutfrågningar här i riksdagen, men jag har inte varit med om någon utfrågning där ett förslag så genomgående av alla de utfrågade har fått tummen ned. Handikapporganisationerna förklarade att de inte ville ha en referensprislista mellan sig och doktorn, utan man menade att doktorn, som man har förtroende för, skall skriva ut läkemedel. Läkarförbundet och Läkaresällskapet sade att man ville ha kvar sin självständighet. Man tyckte att professionen på detta sätt naggas i kanten. Jag delar deras uppfattning, liksom handikapporganisationernas. Riksförsäkringsverket påpekade att de ekonomiska incitamenten inte sitter på rätt ställe i förslaget, och företrädare för SPK sade att man skall vara på det klara med att dessa förslag nog till en del grundar sig på glädjekalkyler. Vi ställde till de företrädare som deltog i utfrågningen frågan: Får man in dessa 400 milj.kr.? Svaret var: Nej, man får in kanske 300--350 milj.kr. Jag har senare kikat på underlaget och talet där om dynamiska effekter. Jag är alltså mycket osäker på om det går att få in dessa 400 milj.kr. genom det här referensprissystemet. Man kan alltså konstatera att det som sägs om rättvisa och effektivitet i förslaget inte håller. Det var av den anledningen som Socialdemokraterna arbetade fram ett alternativ, där vi anvisade en prissänkning som man kunde komma överens med industrin om. Vi sade att man kunde få ut mer av läkemedelskommittéerna. Vi tog upp patenttiderna, vi tog upp de ekonomiska incitamenten, dvs. att landstingen skall betala för läkemedlen i den öppna vården såväl som i den slutna vården, och vi skriver att man i högre grad måste beakta konsekvenserna för industrin av att man går in med ett sådant här referensprissystem. Personligen tror jag inte att regeringen har tänkt över konsekvenserna för industrin. Av någon anledning fick vi inte gehör för vårt alternativ, vilket gav mer i pengar och innebar en större rättvisa. Jag vill, herr talman, avsluta mitt anförande med att säga något om formerna för arbetet. Jag uppfattar det som bra att riksdagens utskott har möjlighet att syna regeringens förslag via utfrågningar. Det tillför fakta. Jag har också från förra mandatperioden erfarenhet av att utskotten och ytterst riksdagen hade möjlighet att ändra i förslagen. När det gäller det här förslaget har jag fått den uppfattningen, att det inte på några avgörande punkter har varit möjligt för utskottet. Jag undrar vilka förutom statsråden i socialdepartementet som egentligen står bakom det här förslaget. Är det verkligen så att Moderaterna, Centerpartiet och andra i utskottet i själ och hjärta ville ha det här systemet, eller var det på det sättet att det var en generalorder att förslaget skulle köras igenom även om det brister? Jag hoppas, herr talman, att den integritet som utskott skall ha när man uppmärksammar brister består, så att regeringen i fortsättningen lyssnar till vad utskottet säger. Jag är tacksam över att regeringen har lyssnat till utskottet på några punkter, men i den viktiga frågan om referensprissystemet har regeringen uppenbarligen inte gjort det. Därmed yrkar jag bifall till Socialdemokraternas reservationer till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Bo Holmberg klagar över att det är någon form av generalorder från mig som i det här ärendet har fått fram en majoritet här i riksdagen, men att döma av hittillsvarande diskussion och vad som har sagts i utskottet, är Socialdemokraterna det enda parti som har gått emot majoritetens uppfattning i det här ärendet. Vänsterpartiet har i dag meddelat att man känner en viss skepsis, men om jag har fattat det rätt, kommer Vänsterpartiet inte vid voteringen att gå emot förslaget. Herr talman! Som har framgått av dagens diskussion har Bo Holmberg i den här frågan inte ens hela det socialdemokratiska partiet bakom sig. Det förslag som Bo Holmberg nu försöker framställa som det mest självklara förslaget -- till skillnad från regeringens förslag -- är alltså ett förslag som bara stöds av Bo Holmbergs eget parti, och knappt det. Det finns i det Bo Holmberg säger en del som jag har lätt att instämma i, exempelvis att vi i Sverige förefaller ha lägre läkemedelskostnader än vad man genomsnittligt har i Europa. Jag vet inte vilken slutsats Bo Holmberg vill dra av detta. Jag har för min del inte velat dra slutsatsen att vi därför skall avstå från alla besparingar som går att göra. Vi skall förstås försöka vara så duktiga vi kan på alla områden. Bo Holmberg anför också att han har svårt att tro att regeringen får ihop de 400 miljoner som regeringen har räknat med och som utskottet efter diverse ändringar har räknat med. Detta kan man förstås diskutera. Jag vill bara påminna kammaren om att den person inom socialdemokratin som mest har arbetat med de här frågorna på senare år, Kent Carlsson, i dag i riksdagen har sagt att han tror att besparingen ligger på mellan 500 och 1 000 milj.kr. Att på grundval av det, Bo Holmberg, beskylla regeringen för glädjekalkyler, när vi trots sådana påståenden vidhåller att vi bara räknar med 400 milj.kr., förvånar mig något. Jag måste säga att jag inte riktigt förstod vad Bo Holmberg syftade på vad gäller formfrågan. Han sade ungefär att utskottet och riksdagen inte har haft möjlighet att ändra i förslaget. Jag är visserligen, som alla vet, ganska ny i regeringsarbetet, men jag har hela tiden trott att det var utskotten och riksdagen som beslutar och gör de ändringar man vill.

Herr talman! När jag säger att förslagen inte håller ekonomiskt, stöder jag mig på den sakkunskap som kom fram vid utskottets utfrågning. Det finns väl ingen anledning att betvivla detta, när företrädare för bl.a. Apoteksbolaget, som ju har underlag och teknik för att bedöma detta, säger att uträkningen om de 400 miljonerna inte håller. Det var ju, Bo Könberg, en bred remissopinion, med handikapporganisationer, läkare, industri och alla berörda, som gjorde tummen ner för förslaget. Ändå skulle det köras igenom i riksdagen, trots att man fick så många varningstecken. Varför skall man i onödan dra på sig kritik, när de som skall arbeta med detta och de det handlar om inte vill ha förslaget? Det var min formfråga. I ett sådant läge menar jag att utskottet och riksdagen skall ha en möjlighet att rätta till ett förslag som uppenbart brister i sak och i ekonomiska kalkyler och som har en bred opinion emot sig.

Herr talman! Gullan Lindblad vet likaväl som jag och vi som arbetar politiskt i Sveriges riksdag att riksdagsmajoriteten har till huvudsaklig uppgift att bogsera regeringens propositioner igenom utskotten och så småningom anta dem i riksdagen. Det är så vår parlamentarism är uppbyggd. Men om riksdagen möter ett förslag som uppenbarligen har stora brister och inte håller vid en bred och saklig genomlysning och dessutom får stor kritik från alla som berörs, då hävdar jag bestämt att utskotten i ett sådant läge skall ändra propositionen till det bättre. Jag menar att man inte gjort detta i huvudfrågorna här. Jag uppfattar att den öppningen inte fanns. Jag beklagar detta. Jag hoppas att den skall komma tillbaka.
Herr talman! Riksdagsmajoriten skall bogsera igenom förslag, säger Bo Holmberg. Det får stå för honom, med lång erfarenhet från socialdemokratisk regering. Självklart tar vi stor hänsyn till de förslag som regeringen lägger fram. Jag kan villigt säga att jag icke vill se att vår nuvarande regering skall lida alltför många nederlag i denna kammare. Men om vi inom utskottsmajoriteten finner att ett förslag är helt ohållbart, kan vi naturligtvis inte lotsa igenom det. Vi bogserar inte igenom utan att ta grundlig ställning till de förslag vi lägger fram för bedömning i kammaren. Bo Holmberg säger att det finns stora brister i förslaget. Jag kan då peka på rader av regeringsförslag som har kommit under mina 13 år i samma utskott. Maken till regeringspropositioner som ibland passerat vårt utskott under den socialdemokratiska tiden har vi ännu icke sett under den här tiden. På några punkter har vi tyckt att förslaget var bristfälligt, och där har utskottsmajoriteten förbättrat förslaget. Det är inte regeringens proposition vi nu behandlar. Det är ju elementa, Bo Holmberg. Det är utskottets förslag som föreligger för riksdagens bedömning. Vi har ändrat propositionen till det bättre, tycker vi, både när det gäller att ta hänsyn till dem som behöver mycket medicin, till de handikappade osv., liksom när det gäller systemets utformning och en del annat. Visst har det varit ordentliga diskussioner mellan partierna, både formellt och informellt, precis så som det brukar gå till -- i det här fallet betydligt mera än i många andra sammanhang.

Herr talman! Det är faktiskt en stor skillnad mellan det förslag som nu föreligger och detta när de lokala läkemedelskommittéerna skulle få makt att styra hur läkarna skall skriva ut medicinerna. Det finns en individuell frihet kvar i utskottets förslag. Jag vill också ta upp frågan om dispens för enskilda patienter som inte kan klara sig med det läkemedel som finns enligt referensprissystemet. Det ligger mycket i Kent Carlssons förslag. Det kanske kan bli nästa steg. Jag tycker det är viktigt att noga följa effekterna av de beslut som nu fattas. Det kan finnas skäl till justeringar i vissa hänseenden.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå den kritik Pontus Wiklund anför mot ett referensprissystem kopplat till lokala läkemedelskommittéer. Någon risk för ökad byråkrati kan jag absolut inte se. Det är inte heller fråga om att de lokala läkemedelskommittéerna skall styra läkarna och vad de skriver. Tanken att lägga ansvar och makt på de lokala läkemedelskommittéerna är att man kan ta en viss hänsyn till hur läkemedelsförskrivningen är på orten. Man kan förhindra en del av de snabba byten av läkemedel som det centrala referensprissystemet faktiskt kan komma att medföra. I värsta fall kan det systemet innebära att en kroniker får byta preparat fyra gånger per år. Jag tror att med de lokala läkemedelskommittéerna kan vi undvika de värsta avarterna som referensprissystemet trots allt kan leda till. Att utveckla de lokala läkemedelskommittéerna är en mycket viktig förändring av systemet på läkarhåll och hos farmakologer och andra. Jag har pratat med ganska många och de menar att det då ges en möjlighet som det centrala referensprissystemet inte medger. Pontus Wiklund står bakom ett mycket centralistiskt system. Något större utrymme för lokal påverkan finns inte. Påkoppling av dispensförfarandet hos läkemedelsverket kan bli en mycket byråkratisk historia. Det kan leda till att man måste anställa nya handläggare på läkemedelsverket. Detta talar snarare för att vad Pontus Wiklund ställer upp bakom är det mer byråkratiska, krångliga och tvingande för läkarna än det jag har föreslagit: ett referensprissystem, kopplat till läkemedelskommmittéerna, och med möjlighet för läkarna att förhindra substitution, alltså utbyte. Det är snarare mitt system som är enklare och mindre byråkratiskt och förhindrar att läkarkåren och förskrivarna reagerar med svanskotan -- det finns den risken -- och byter från en billig läkemedelsterapi till en dyrare. Därmed skulle hela den besparing kunna försvinna som riksdagen vill göra på detta område.
Herr talman! Jag är övertygad om att just den närhet som en lokal läkemedelskommitté innebär för de läkare som arbetar i regionen medför ett betydligt större tryck på att följa anvisningar i alla lägen. Det har man erfarenhet av inom andra områden. När det gäller byråkrati, är jag också övertygad om att lokala läkemedelskommittéer, som skulle få makt att delvis styra vilka preparat som skall skrivas ut inom regionen, måste ha en mycket hög ambition. De måste ha många experter till sitt förfogande, och det blir en betydligt större utredningsapparat än i dag.
Herr talman! Det är inte fråga om att läkemedelskommittéerna skall säga att en läkare skall förskriva ett visst läkemedel. De skall ge rekommendationer, precis som i dag, men de skall, som jag har skrivit i min motion, ges ett större utrymme att variera referenspriset. En läkemedelskommitté i ett område skulle kunna variera referenspriset -- om man tycker att det är viktigt att behålla kontakten med ett läkemedelsföretag -- med 20 % upp eller ned, framför allt upp, och på det sättet få en större flexibilitet än med det centrala systemet. Det innebär att man kan behålla kontakten med tillverkare som man är nöjd med, som man har ett bra informationssamarbete med. Det handlar inte om att säga till läkarna att de skall skriva ut just preparatet X. Det har aldrig varit frågan om det. Om Pontus Wiklund läser motionen ser han att det inte står någonting i den som antyder detta.

Herr talman! Vi har nu under några timmar diskuterat läkemedel. Det visar vilken särställning läkemedlen intar i människors intressen. Människors hälsa och välbefinnande är någonting oerhört väsentligt. Det har framgått av inlevelsen i debatten i dag. En noggrann reglering av läkemedel faller sig av det här skälet rätt naturlig, och i Sverige har vi haft en sådan reglering åtminstone sedan 1600-talet. Självfallet har den måst anpassas till olika tiders krav, och det är också anledningen till att vi just nu diskuterar en ny läkemedelslag. Men grundläggande har hela tiden varit kraven på tillförlitlighet, hög säkerhet och tillgänglighet för allmänheten. På grund av den speciella ställning som läkemedel har haft och har i folks medvetande och på grund av de stora summor som det handlar om i läkemedelshanteringen har det alltid varit lockande för mindre nogräknade att slå mynt av människors oro och önskan att må bra, och det har förekommit ett rent geschäft. En strikt lagstiftning är därför nödvändig, samtidigt som man måste ta hänsyn till människors rätt att själva ta ställning till olika behandlingsalternativ, såsom Ingrid Andersson nyss påpekade. Genom den ökade utbildningen har i dag den möjligheten också reellt ökat. Människor kan ta ställning i svåra situationer. Att stifta en ny läkemedelslag är alltså en synnerligen grannlaga avvägningsuppgift. Herr talman! Under det senaste halvseklet har den snabba tekniska utvecklingen medfört stora förändringar. Ökade medicinsk-biologiska kunskaper samt framsteg inom kemi och teknik har gjort att läkemedel helt har ändrat karaktär. De har blivit alltmer specifika och potenta. Men genom den ökade effekten på sjukdom och symtom har också riskerna för biverkningar ökat. Det riktiga handhavandet och doceringen av mediciner har blivit allt viktigare. De senaste årens utveckling av så specifika preparat att de ingriper endast på en speciell receptorplats minskar dock risken för allmänna biverkningar av dessa högteknologiska mediciner. Modern farmakoterapi kan i effekt liknas vid oblodig exakt kirurgi. Det har krävts en intensiv forskning för att uppnå denna utveckling och förhoppningsvis kommande framsteg. Ledande svenska företag avsätter så mycket som 17 % av sin totala omsättning till forskning. Det är en mycket hög siffra. Svensk läkemedelsindustri har också blivit alltmer framgångsrik internationellt, och den ger stora bidrag till våra exportintäkter. Det är därför nödvändigt att en lag inte onödigtvis försvårar forskning och utveckling och därigenom driver kvalificerad forskning och industri utomlands. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det också viktigt för industrin att ett avslag på tillståndsansökningar för kliniska prövningar nu kommer att kunna överklagas. Beslut skall också fattas inom sex veckor från ansökningsdatum. Utskottet förutsätter att läkemedelsverket givitvis respekterar riksdagens intentioner. Herr talman! Det är många faktorer, med tyngdpunkten lagd på patientens intressen, som har gjort att en ny läkemedelslag ansetts vara nödvändig. Till detta kommer behovet av en lagstiftning som stämmer överens med EES ''Läkemedel och hälsa'' år 1987 gavs förslag till en ny läkemedelslag och en ny lag om kontroll av narkotika. Dessa förslag är grunden till det förslag riksdagen i dag diskuterar, med de ändringar som bl.a. EES-avtalet kräver. Den nya lagen omfattar läkemedel i allmänhet och radioaktiva läkemedel. Dessutom har vi fått en ny lag om kontroll av narkotika. Några viktiga ändringar är att man definierar läkemedel på ett något annat sätt än tidigare. Läkemedelskontrollen kommer i princip att gälla även naturmedel. Utskottet föreslår här att regeringen genom en särskild förordning säkerställer att antroposofiska läkemedel även i framtiden kan användas och att den nya lagen inte försvårar användandet av dessa medel, t.ex. vid Ingrid Andersson sade i sitt anförande att vi inte går tillräckligt långt i detta avseende och att vi redan nu borde införa en permanent lagstiftning. Men utskottet har här gjort en avvägning mellan effektivitet, säkerhet och valfrihet, och denna avvägning är mycket grannlaga. Utskottet anser att användningen av dessa läkemedel bör regleras permanent så snart det är möjligt men att det är rimligt att avvakta EG:s ställningstagande, så att vi får likvärdiga regler inom hela samarbetsområdet. Som Ingrid Andersson sade har Socialdemokraterna reserverat sig för en lagstiftning utan att vi avvaktar utformningen av EG:s regler. Majoriteten anser att det inte finns något skäl för en sådan brådska, eftersom frågan kan lösas ändå. Det är viktigt att vi får en lagstiftning som harmonierar över hela Europa. Patienter skall inte behöva resa mellan olika länder för att få en viss behandling. Det är speciellt i fråga om medel av animaliskt ursprung som EG ännu inte har tagit ställning till en slutlig skrivning. Vi anser att vi kan avvakta denna och förutsätter att en reglering sedan kommer i Socialdemokraterna vill också göra ett tillkännagivande till regeringen när det gäller barns medverkan i läkemedelsprövning. Utskottsmajoriteten anser att bestämmelserna i föräldrabalken och Helsingforsdeklarationen är till fyllest tillsammans med att de etiska kommittéerna särskilt beaktar barnens speciella position vid bedömning av tillstånd till kliniska prövningar. Så bör naturligtvis en etisk kommitté gå till väga om den skall göra skäl för namnet. Några särskilda bestämmelser skall därför inte behövas. Barns integritet respekteras självfallet. Även när det gäller åtgärder mot läkemedelsmissbruk föreligger en socialdemokratisk reservation, som nämnts. På detta område har åtgärder vidtagits. De är oerhört angelägna. Många saker är under behandling. År 1990 beslutade man om en läkemedelsepidemiologisk utredning som kommer i augusti. Där tar man upp många av de problem som har med läkemedelsmissbruket att göra. Det är rimligt att man avvaktar ett så pass stort arbete och i dag inte gör mer än vad vi har föreslagit till lag. Arbetet pågår, och ett tillkännagivande måste därför anses vara obefogat. Jag vill i övrigt peka på några ändringar av närmast teknisk natur som utskottet föreslår. I nuvarande läkemedelsförordning föreslås införande av straffbeläggning av åberopande av falska recept.

Herr talman! När det gäller antroposofiska medel och naturmedel över huvud taget är det mycket lätt att hänvisa till EG. Jag tror dock att bakom detta döljer sig alla de motsättningar som finns mellan den traditionella medicinen och naturmedicinen. Människor kommer i kläm när de inte kan välja. Är man rädd att människor skall ta skada av olika inriktningar -- det finns sannerligen många utöver dem som vi har nämnt -- tycker jag att man från regeringens sida borde skynda sig att ta till vara alternativmedicinkommitténs förslag. Det finns många förslag för att tillgodose människors säkerhet. Det finns risker för geschäft på det här området. Jag tror dock att den risken är minimal när det gäller verksamheten ute på Vidarkliniken och den verksamhet som legitimerade läkare bedriver. Legitimerade läkare handskas i övrigt också med mycket starka och verkningsfulla medel. Det förekommer missbruk och missgrepp, och det handskas vi med. Jag tycker därför att vårt förslag att läkarna kan anmäla till socialstyrelsen att de vill använda antroposofiska medel i sin verksamhet gör att de mycket tydligt kommer med i tillsynen. Dessa läkare är också mycket påpassade på grund av de motsättningar som finns mellan professionerna. Jag tror visst att det finns mycket som är bra beträffande forskningen med barn. Vi skall naturligtvis har stort förtroende för dem som är ute i verksamheten. Jag har emellertid haft kontakter med barnläkare som har tagit fram de etiska aspekterna och oron för att barns rätt inte alltid tas till vara. Det vore därför bra om det fanns en utbildning för dem som sysslar med dessa frågor. Det är bra om den vore obligatorisk. Alla som forskar med barn är faktiskt inte ens barnläkare. Det tycker jag talar för vår reservation. Åter till läkemedelsberoendet. Det är bra att det är saker på gång, och det är viktigt att det är väl genomarbetat. Det här är dock frågor som vi har påtalat under mycket lång tid. Det är fortfarande förvånande att man inte med ett ord har nämnt problemet i läkemedelslagen. Det tycker jag att man borde ha gjort.
Herr talman! Debatten har förvisso varit livlig mellan skolmedicinen och den alternativa medicinen. Det är dock inte ett rimligt resonemang att det skulle vara orsaken till att man nu inte fattar beslut om en permanent lag. Vi vet att det pågår en process inom EG. Vi tycker att det är viktigt att man har samma typ av lagstiftning inom det närmaste samarbetsområdet. Därför är denna handläggning acceptabel. Vi tillgodoser den verksamhet som sker i dag, och någon oro behöver inte finnas. Men däremot fattar vi inte beslut om en lagstiftning innan vi ser att vi får en lagstiftning som fungerar på samma sätt som lagstiftningen i det övriga Europa. I dag förekommer ett resande mellan olika länder, och det är faktiskt inte bra för patienterna. Debatten har varit livlig, men det är inte orsaken. Det är i stället så att vi vill ha så bra resultat som möjligt, även för dem som vill ha alternativmedicin. Som jag sade i mitt anförande finns här mycket knepiga avvägningsfrågor mellan valfriheten och riskerna. Jag tror att vi är överens om att det måste bevakas.

Herr talman! Det är mycket glädjande att utskottet i alla väsentliga drag har tillstyrkt framlagt förslag och även, enligt min mening, förbättrat förslaget på en del punkter. Det föreligger några skillnader på några punkter i de reservationer som Socialdemokraterna har anmält och som Leif Carlson i huvudsak har svarat på. Jag inskränker mig därför till att kommentera den första och den tredje reservationen. När man arbetade i alternativmedicinkommittén -- och det vet sannolikt Ingrid Andersson bättre än jag eftersom hon satt med där -- studerade man mycket litet förhållandena ute i Europa. Arbetet som under flera års tid gjordes skedde enbart med utgångspunkt i en nationell svensk lagstiftning och att vi inte behövde bry oss så mycket om vad som hände på annat håll. Detta förhållande ligger bakom förslaget till jurisk-teknisk reglering som alternativmedicinkommittén framlade. Sedan dess har å ena sidan Sverige förhandlat fram ett EES-avtal tillsammans med 19 länder i Europa och å andra sidan ansökt om medlemskap i Europeiska gemenskapen. Det innebär att vi, när vi har utarbetat det förslag till ny läkemedelslag som riksdagen om en kort stund skall ta ställning till, mycket noga har undersökt hur man har det i andra länder, inte minst med tanke på EES-avtalet. Det som sker på den här punkten är att naturmedelsbegreppet försvinner, och i och med detta uppstår det problem som Leif Carlson har varit inne på i flera av sina inlägg, nämligen att klara ut vad som i så fall skall gälla. Om vi, så att säga rakt upp och ned, skulle betrakta dessa medel som läkemedel och hantera dem på gängse sätt i Sverige, dvs. med krav på viss hygienisk standard och på effekt, skulle läkemedelsverket, såvitt jag förstår, omedelbart underkänna de medel som i dag används på Vidarkliniken. För att förhindra detta, men ändå behålla den grundläggande juridisk-tekniska strukturen, har vi föreslagit att regeringen, med riksdagens bemyndigande, under en övergångstid tillåter att dessa medel på Vidarkliniken tills vidare får fortsätta att användas, i avvaktan på vad som under kommande år händer mellan och inom de övriga europeiska länderna. Andra länder har naturligtvis sina traditioner, precis som vi har våra. I Tyskland har man exempelvis en mycket större mångfald av naturläkemedel än i andra länder, och där pågår en intensiv diskussion om hur dessa medel skall hanteras under 90-talet. Rätt starka skäl talar för den lösning som regeringen har föreslagit, och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom, för att vi skulle kunna få en modern lagstiftning. De praktiska problemen, som injektionsläkemedlen på Vidarkliniken, kan vi tills vidare klara av och samtidigt hålla öppet för en ny reglering på den här punkten. Jag är nämligen ganska övertygad om att man inte kan använda sig av de tekniska förslag som lades fram av alternativmedicinkommittén. Till sist frågan om läkemedelsberoendet. Det som står i den socialdemokratiska reservationen stämmer, nämligen att riksdagen redan våren 1987 tog upp den här frågan och begärde förslag från regeringen och att riksdagen ansett det nödvändigt att år 1990 återkomma i frågan. Detta får väl belasta de regeringar som har suttit i regering sedan dess. Jag tillåter mig ändå att påpeka att det har varit en regering närstående reservanterna som har haft ansvaret åtminstone under åren 1987--1990 och under större delen av år 1991. Det som skett under återstoden av tiden, nämligen sedan regeringsskiftet i höstas, får naturligtvis vi, jag som föredragande i de här frågorna och i någon mindre mån de övriga i regeringen, ta på oss. Vi skulle ha kunnat ta upp mer om detta i föreliggande proposition. Det som nu kommer att ske till hösten, och som Leif Carlson har nämnt, är en ordentlig kartläggning av de här viktiga frågorna om läkemedelsberoende, inom ramen för den utredning som sysslar med frågan om att skaffa ett speciellt centrum för läkemedelsepidemiologi och utveckling av läkemedelsterapier. På det viset tror jag att frågan kommer att föras framåt. Om jag hade varit socialdemokrat skulle jag möjligen ha tagit i litet mindre, med tanke på den regering som har suttit sedan riksdagen första gången aktualiserade frågan.
Herr talman! För att ta det sista först, nämligen läkemedelsberoendet, vill jag påpeka att jag var noga med att i mitt anförande säga att vi i kritiken mot den förra regeringen var eniga, och att vi tyckte att det här med läkemedelsberoende var så viktiga frågor att vi socialdemokrater i utskottet tillsammans med övriga partier begärde åtgärder. Visserligen blev det vissa åtgärder, vilka utskottet också har redovisat. Det blev alltså en reaktion, och det är väl bra att man kan påverka sin regeringen. När vi nu har bytt regering verkar det som om majoritetspartierna inte längre är med på att påverka regeringen i de här frågorna. Det är detta som jag har anmärkt på. Jag tycker dessutom att det är väldigt konstigt att dessa viktiga frågor inte har tagits upp i läkemedelslagen. Frågan har ju ändå behandlats i utredningen som föregick förslaget, och den har hållits levande i och med att utskottet har givit regeringen till känna. Det handlar här om en svaghet. Det myckna talandet om EG, herr talman, får mig stärkt i tron -- jag kan inte rå för det -- att det är andra saker som hindrar att man varaktigt löser de här problemen när det gäller de antroposofiska medlen och naturmedlen. I alternativmedicinkommittén var man inte alls omedveten om EG och Europa. Vi studerade faktiskt detta med EG på plats, även om vi inte direkt gick in i själva lagstiftningen. Vi vet att verksamheten sedan länge finns och att den har långa traditioner i Tyskland, som också är ett EG land. Det vore konstigt om inte vi skulle kunna ha en egen uppfattning när vi förhandlar med EG. Skall vi komma alldeles tomhänta? Det tycker jag är litet ogint. Vi har ju nu möjlighet till att stabilisera verksamheten i Sverige och att säga vad vi tycker, för att kunna ha med det i bagaget när vi förhandlar med EG. Det är ju faktiskt så att injektionslagen kommer att upphöra, och det är inte enbart de antroposofiska medlen som regleras med den, utan även andra injektionsmedel. Jag är övertygad om, herr talman, att de här frågorna kommer att komma tillbaka, eftersom de inte är lösta i denna omgång. Vi får väl ta itu med dem då. Från socialdemokratisk sida har vi i alla fall visat att vi tycker att det är viktigt att stärka valfriheten och säkerheten för människor som väljer andra behandlingsformer än de gängse i svensk sjukvård.

Herr talman! I fredags var jag, i likhet med de allra flesta föräldrar i vårt land, på skolavslutning. I en av de klasser jag följer -- där min son går, på lågstadiet -- brukar fröken vid examensdags till varje elev som går ut trean skriva ett personligt hållet brev, där hon går igenom vunna erfarenheter under året, vad eleven har förkovrat sig i, vilka problem eleven har och hur han eller hon skall kunna jobba vidare med dem. Dessutom skickar fröken med goda råd inför mellanstadiet. Eftersom jag tycker att detta är en alldeles underbar modell -- jag undrar om något öga var torrt i klassen, när fröken hade läst upp dessa brev -- skall jag inte falla för frestelsen att direkt ge regeringen underbetyg. Jag tror inte på betyg på lågstadiet. Därför skall jag inte heller använda sådana omdömen här, utan jag skall försöka att hålla mig till den mycket pedagogiska modell som jag har fått lära mig i skolan, en modell som går ut på positiva omdömen, men också råd på vägen. Jag börjar med att konstatera att jag inser att regeringen har haft en mycket svår uppgift. Det är helt klart när man ser på de stora behov som finns av att reformera den förda bostadspolitiken. Samtidigt som man skall behålla det som är positivt i en social bostadspolitik, måste man också ändra sådant som av många upplevts som fel och brister. Från Vänsterpartiets synpunkt kan som exempel på fel och brister nämnas att 7 % av befolkningen och i regel de som har det bäst ställt har fått ta emot 50 Bostadsstödet har inte gått till dem som bäst behöver det. Där har både regeringen och alla politiska partier en viktig uppgift. Produktionskostnaderna är oerhört höga för nyproduktion. Det är värt ett försök att pressa dessa kostnader, för de är viktiga att komma åt. Jag tycker också att det system som gäller bostadsmarknaden för bostadsbyggande i många avseenden är alltför reglerat. Det finns ett stort behov av att röja upp i byråkratin. Det är ett lovvärt initiativ. Regeringen har varit oerhört snabb, och man skall ju uppmuntra att elever är snabba med att utföra sina uppgifter. Det är också duktigt av en person att göra så omfattande utredningar med så -- i mina ögon -- katastrofala resultat. Där måste jag stanna med de positiva omdömena och övergå till den överväldigande delen i detta betänkande, som jag uppfattar som oerhört negativit för bostadspolitiken framöver. Den första delen i den kritik som Vänsterpartiet riktar mot förslaget om en ny bostadspolitik är att det saknar förankring. Man har inte ansträngt sig för att få en bred majoritet bakom det förslag till ny bostadsfinansiering som nu läggs fram. Det är en oerhörd brist, som gör att man inte får förtroende och inte väcker intresse hos alla parter. En annan punkt som vi kritiserar gäller fördelningspolitiken. I varken Danells del 1 och del 2 eller kompletteringspropositionen finns det något resonemang om fördelningspolitiken, hur man skall få en rättvis bostadspolitik. Det trodde jag skulle vara en huvudpunkt. I och med en så stor omläggning av bostadspolitiken hade man kunnat vänta sig att regeringen skulle ha pekat på hur bostadsbidragen eller socialbidragen måste öka väsentligt. Men inte ens detta finns med någonstans. Jag måste också fråga majoriteten om man tycker att det är önskvärt att öka segregationen, vilket det är alldeles tydligt att förslaget kommer att leda till. Jag undrar också var skattesänkningarna kommer in, de skattesänkningar som skulle göra att folk skulle ha råd att betala så mycket mer i hyra. Var finns dessa skattesänkningar? Vid en hearing som anordnades av bostadsutskottet talade man från HSB om att man var väldigt rädd för att det numera bara var mycket enkla produktioner som skulle kunna byggas, där det inte krävs några garage under jord och där det inte byggs på små tomter. Det kommer då att produceras enplansbyggnader, framställda under mycket enkla produktionsförhållanden. Hur kommer det att bli med annan bebyggelse där det finns lämpliga små tomter? Kommer det att över huvud taget byggas någonting på dessa? Hur kommer nyproduktionen att se ut i det stora hela? Hur tror majoriteten att ungdomar skall kunna komma ut på bostadsmarknaden, när det nu ser ut att bli så liten nyproduktion och därmed så liten omsättning? Det har talats mycket om schablonersättningar och om hur viktigt det är att förenkla reglerna. Ja, men genom det här förslaget är det uppenbart att bostäderna blir mycket mindre, samtidigt som kvalitetsaspekterna blir försummade. Regeringen har i olika sammanhang talat om nödvändigheten av låg ränta. Det instämmer vi i. Det är viktigt att hålla räntan nere, eftersom det har stor betydelse för bostadspolitiken, bostadsmarknaden och bostadsbyggandet och därmed för kostaderna som de enskilda betalar för att bo. Men vad är det som säger att det här förslaget leder till låg ränta? Vad är det som säger att hyrorna kommer att hållas nere? Snarare förefaller det som att förslaget leder till motsatsen. Det är en borgerligt majoritet som tillsammans med Ny demokrati har lagt fram detta förslag. Det är väldigt intressant att se att varken Folkpartiet, Centern, Kds eller Ny demokrati i stort sett har gjort några som helst invändningar. Centern har gjort några små försök och anser att man har lyckats i och med att man har fått med detta med kontrollstation om tre år. Hur kan Centern vara nöjd med detta förslag? Är det inte så att Centern har känt behov av att till stämman som snart äger rum lägga fram ett eget nytt bostadspolitiskt program, just därför att man inser att t.o.m. de egna väljarna måste vara missnöjda? Jag har läst i tidningen Byggnadsarbetaren att Agne Hansson nyligen var i Kalmar och träffade byggnadsarbetare under utbildning. De var oerhört besvikna och menade att varken Centern eller de övriga regeringspartierna har någonting att komma med om hur det skall se ut i framtiden. Hur kan Centern ha fallit så platt för Moderaterna? Jag uppfattar det tydligt och klart som att det är Moderata samlingspartiet som helt och hållet har styrt detta betänkande och de förslag som har lagts fram när det gäller bostadsmarknaden. Vi vet alla att kritiken från hyresgäströrelsen har varit omfattande. Olika lokala organisationer har bjudit in till debatt. Men förra veckan kunde man inte ens hålla någon debatt i Västerort, eftersom Moderaterna inte hade någon ledamot att sända. Detta är ett tecken på att moderater och andra borgerliga partier inte ens vill stå för förslaget utåt. Vi har alla kunnat ta del av ca 50 000 namnunderskrifter från hyresgäster och andra som protesterar. Betyder inte detta någonting för majoritetspartierna när de skall ta ställning? Jag utgår också ifrån att de flesta av oss har fått brev från en bostadsförening i Uppsala, som heter Livet. I brevet redovisar man vad dessa beslut kommer att ha för konsekvenser för föreningens kostnader framöver. Det rör sig om ca 2 000 kr. mer i månaden för en nybyggd trea. Det är alltså tveksamt om några människor ens kan flytta in, eftersom insatsen är på över 200 000 kr. Jag undrar hur den borgerliga majoriteten bemöter den kritiken. Socialdemokraterna och Miljöpartiet stod bakom, tog staten ansvar för att boende i nyproduktion till rimliga hyror var möjligt. Det måste väl ändå även ett nytt system innebära, men det förefaller inte att vara på det viset. Det har talats om breda majoriteter. De borgerliga partierna har sagt sig vilja uppnå sådana. Men när det gäller tidpunkten för ikraftträdandet av detta beslut har faktiskt Vänsterpartiet kommit med ett konkret förslag om att man skulle uppskjuta det hela ett år. Vi trodde att Centern kunde vara inne på samma linje, eftersom Centern i en diskussion inte ens ville att riksdagen skulle ta ställning till ikraftträdandet utan att regeringen skulle återkomma till det. Men även i det fallet blev det Moderaternas politik som till slut avgjorde och som ledde till att det blev den 1 januari 1993 som skulle gälla. Men varför har man inte ens kunnat diskutera alternativa förslag när det gäller ikraftträdande? Vi från Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att ha kvar kravet på bidrag till konstnärlig utsmyckning. Det har vi tidigare talat väldigt mycket om. Vi vill ha kvar och vidga ramen för fukt och mögelfonden. Vi vill ha kvar ungdomsbostadsstödet. Vi anser att bosparande skall vara möjligt även inom allmännyttan och inte bara inom nuvarande bosparande. Herr talman! Jag instämmer i de flesta socialdemokratiska reservationer. I meningsyttringen har jag markerat vilka reservationer som Vänsterpartiet ställer sig bakom. Jag hänvisar även till den meningsyttring som jag har fogat till bostadsutskottets betänkande 23. I denna debatt skall vi behandla även bostadsutskottets betänkande 25 som gäller bostadsbidragen. Där har vi från Vänsterpartiet tagit upp frågan om behovet av bostadsbidrag vid skilsmässa. Den borgerliga majoriteten brukar ju i alla möjliga andra sammanhang tala vitt och brett om familjens betydelse och värna om barnen, osv. Skulle det inte ha varit ett bra exempel att visa på barnens behov av båda föräldrarna efter skilsmässa att ge möjlighet för båda föräldrarna att ha tillgång till bostadsbidrag för att kunna umgås med sina barn betydligt mer än vad många skilda personer gör? Jag undrar därför varför varken den borgerliga majoriteten eller Socialdemokraterna kunde gå med på det förslaget. En annan viktig fråga för alla som är intresserade av bostadspolitik är frågan om bostadsbidrag till personer av samma kön som är sammanboende. Alla vi som sitter här i riksdagen vet vilken orättvisa som i dag drabbar två personer av samma kön som bor tillsammans jämfört med ett par bestående av en man och en kvinna. Vi har fått all information i ärendet, så det är inte detta som saknas. Trots det väljer majoriteten, inte bara den borgerliga majoriteten utan även Socialdemokraterna, att skjuta frågan framåt. Det har jag mycket svårt att förstå. Det finns en alldeles utmärkt folkpartimotion i frågan. Jag undrar naturligtvis varför Erling Bager inte kan tänka sig att ställa sig bakom sitt eget partis motion, även om det inte är en partimotion. Jag undrar även varför Socialdemokraterna i denna fråga inte kunde tänka sig att i dag ta ställning. Det innebär ju bara att skjuta frågan framåt när Socialdemokraterna hänvisar till den kommitté som arbetar med partnerskapsutredningen. Vi vet att det är mycket osäkert om denna kommitté över huvud taget kommer att beröra frågan om bostadsbidrag. Därför är det en ren skenmanöver att hävda att man skall skjuta frågorna framåt. Såvitt jag har förstått har utskottet i sak redan tidigare varit på det klara med att ett sådant beslut borde fattas. Jag har därför mycket svårt att förstå detta. Det borde rimligen finnas kritik inom samtliga partier på denna punkt. Jag är förvånad över att resp. partiledning har fått styra den. Herr talman! Till sist vill jag återgå till det som jag började med, nämligen skolavslutningen som närmar sig även här i riksdagen. Jag skall fortsätta att försöka vara pedagogisk och inte bara sätta underbetyg, eftersom jag tycker ganska illa om betyg. Jag skulle till den borgerliga majoriteten vilja säga att det inte är bra att vara för snabb, eftersom man faktiskt kan slarva ordentligt. Det är vad regeringen har gjort, milt uttryckt. Den har slarvat ifrån sig en fråga som är så pass viktig för alla som bor i vårt land, nämligen hur man skall bevara en social bostadspolitik. Jag skulle till den borgerliga majoriteten även vilja säga att det inte är bra att jämt försöka jobba ensam. För det mesta blir det ett mycket bättre jobb om man är några stycken som tänker tillsammans. Denna utredning och detta betänkande har visat att en persons arbete inte har lett till den ideala slutsats som man från regeringens sida säkert trodde. Tvärtom hade det säkert blivit mycket bättre om en parlamentarisk utredning hade arbetat med frågan. Jag hoppas att man kommer fram till det så småningom. Slutomdömet för min del är att det är omöjligt att vara positiv till regeringens förslag och majoritetens arbete som helhet. Det är en avrustning av den sociala bostadspolitiken som pågår och som man vill få till stånd, där marknadshyror skall införas och där plånbokens storlek skall avgöra om man i framtiden har råd att bo eller inte. Vänsterpartiet vill utveckla den sociala bostadspolitiken, inte avveckla den. Det mest positiva som går att säga till regeringen är att skicka med en gammal schlager med Sven Ingvars som ni säkert kan och som börjar på följande sätt: Börja om från början, börja om på nytt.

Herr talman! Eva Zetterberg tog i sitt anförande även upp bostadsbidragen och det förslag som har behandlats i en folkpartimotion om att också personer av samma kön skall kunna få bostadsbidrag. Samtliga andra partier utom Vänsterpartiet har ställt sig bakom utskottsmajoriteten, som anser att man med tanke på att en parlamentarisk utredning utreder frågan om registrerat partnerskap skall avvakta. Vi har också uppfattningen att om denna utredning kommer fram till ett förslag som riksdagen sedan ställer sig bakom, dvs. att man inrättar någon form av juridisk samlevnadsform för personer av samma kön, blir en logisk följd då att man ser över även andra lagar som har anknytning till detta. Jag anser, i likhet med utskottet i övrigt, att detta är en logisk konsekvens. Därför har denna enskilda motion avstyrkts.

Herr talman! Det finns naturligtvis också problem med räntelånen. De har vi diskuterat förut och mer utförligt än vad vi nu kan göra. Jag anser att räntelånen är ett förslag som skall vara med om man diskuterar andra alternativ. Hyresgäströrelsen har drivit frågan om en annan typ av fastighetsbeskattning, och det finns ytterligare förslag. Vänsterpartiet menar att man måste se till alla de förslag som finns och försöka föra en konstruktiv debatt om dem. Där finns naturligtvis räntelånen som en viktig del. Men eftersom vi vet att det förslaget har fallit, är det inte det enda förslaget. Vi är villiga att även diskutera andra sätt att reformera bostadspolitiken i framtiden.

Fru talman! Det är klart att man alltid har ambitionen att kunna påverka politiken så mycket som möjligt. Jag kan naturligtvis hålla med om att om vi i Centern hade lagt fram förslaget hade det sett helt annorlunda ut. De förslag vi har haft har inte varit hemliga. Vi var det enda parti som presenterade och gick ut i valrörelsen med ett heltäckande förslag till bostadsfinansiering. Det är klart att man kan vara orolig och att man kan måla upp en massa ''om'', som Eva Zetterberg och andra gör. Men det finns inga bevis för att det kommer att bli så. Tvärtom! Beskeden om bostadsfinansieringen är givna, och det har visat sig att husförsäljningarna har kommit i gång ganska snabbt den senaste månaden. Där finns 1 000 färre arbetslösa på byggmarknaden det senaste året, osv. Man skall vänta litet grand med att måla upp alla dessa ''om'', som om det skulle vara en katastrof som skall inträffa. Självfallet skall fördelningen av bostadsstödet ske rättvist. Det finns betydligt mer att önska än vad som har varit fallet hittills. Utgångspunkten är ju också, och det är det vi skall stämma av vid kontrollstationen, att räntor, byggkostnader och skattesänkningar har skett på ett sådant sätt att det totala utfallet för familjeekonomin inte försämras. Det är en linje som vi i Centern har drivit med stor framgång. Om vi hjälps åt att föra en konstruktiv debatt, i stället för att skrämma och anta en mängd saker som vi inte vet något om, tror jag att vi kanske kan fullfölja den linje som Eva Zetterberg slog in på i inledningen av hennes anförande. Vi gagnar inte utvecklingen för ett bra boende i landet om vi bara målar upp skräckbilder utan att konstruktivt medverka till förändringar. Vi i Centern har valt den andra vägen.
Fru talman! Jag kan tillstå att Agne Hansson har rätt, så till vida att Centern har försökt att påverka, till skillnad från kds, Folkpartiet och Ny demokrati, som inte på något sätt verkar ha intresserat sig för att få igenom några som helst förändringar. Men det kan inte räcka. Jag målar inte upp någon skräckbild av hur det kommer att bli. Vi vet redan i dag att problemen är stora. Vi känner till exempelvis arbetslösheten inom byggbranschen. Det är mycket överraskande att Agne Hansson tydligen förfogar över helt andra siffror. Jag har fått signaler från Byggnadsarbetareförbundet och andra organisationer om att byggarbetslösheten inte har varit så hög i vårt land sedan 30-talet. Men det är intressant om Agne Hansson har andra siffror att ge. Jag skulle också vilja skicka med en annan typ av kritik, som kommer från andra än mina huvudsakliga källor. Det är några för Agne Hansson kanske intressantare personer. Det är Ingemar Ståhl och Kurt Wickman, som har skrivit Riv bostadspolitiken!. Där skrivs följande, som gäller avvecklingen av en social bostadspolitik: ''Men när en reträtt förbereds måste den planeras mer omsorgsfullt än expansionen. Det sägs om Napoleon att den enda strategi han systematiskt övade med sina generaler var återtåget -- det ansågs svårare än alla andra moment. Vår sammanfattande bedömning av den borgerliga regeringens politik hittills är att den karaktäriserats av betydande administrativ valhänthet. Till viss del har man varit den egna retorikens fångar och inte under oppositionstiden byggt upp den kapacitet och kunskap som skulle behövas för att administrera reträtten ut ur den politiska inringning som den tidigare förda bostadspolitiken skapat.'' Vad svarar Agne Hansson på den typen av kritik, som väl måste anses komma från de egna, borgerliga inre leden?
Fru talman! När det gäller den bostadspolitiska debatten känner jag inte särskilt stor samhörighet med en sådan person som Ingemar Ståhl. Jag begärde egentligen ordet för att ta upp debatten om att kunna påverka. Det finns ingen anledning för Centern och mig att förhäva oss i detta sammanhang. Låt mig erinra Eva Zetterberg, även om hon kanske tar det för givet, om att det nu är första gången i den bostadspolitiska historien som vi lägger fast rättvisan mellan hyresrätt och äganderätt, när vi river upp räntelånesystemet. Detta gör vi tillsammans med ett parti som tidigare inte har erkänt att ränteavdragen är en bostadssubvention. Vi har justerat upp räntebidragen i förhållande till regeringens förslag. Det har vi gjort tillsammans med dem som i Svenska Dagbladet har skrivit att förslaget till bostadsfinansieringssystem är ekonomiskt lättsinne. Tillsammans med de övriga regeringspartierna har vi sänkt momsen på mat. Vi skall sänka den generella momsen. Detta skall kompensera såväl sänkningen av kapitalbeskattningen den 1 januari som den upptrappning av räntebidragen som vi skall besluta om i dag. Den senare skall dessutom kompensera för den omläggning av energiskatten som har skett, så att hushållen inte skall få de högre kostnaderna. Vi har fortfarande fastighetsskatten kvar, för att vara säkra på att kunna finansiera det stöd vi behöver ge till nyproduktion. Vi kommer att införa en enhetssubvention, som är lika för alla. Den är rättvisare och gör det lika att bygga och bo över hela landet. Bassubventionen till en normalbostad finns med. Detta är några av de förslag som jag mycket anspråkslöst vill peka på såsom krav som vi tidigt har drivit från Centern. Naturligvis hade vi gärna haft med mera, men det har vi inte lyckats med.

Fru talman! Det är riktigt att vi skall ha en bred dialog. Detta är frågor som i första hand regeringen bör svara på. Jag delar gärna den uppfattning som Dan Eriksson i Stockholm här gör sig till tolk för. Jag utgår från att det kommer ett bosparförslag som är positivt för marknaden och för de boende. Det finns ett utredningsförslag om det. Likaså fortsätter arbetet med förenklingar på en rad områden. Boverket har fått i uppdrag att utarbeta en ny omgång med funktionskrav i stället för normer. Jag utgår från att det skall vara möjligt att sänka skatterna på ett sådant sätt att det kommer alla boende till del. Det är vår utgångspunkt. Men jag vill naturligtvis betona det finansiella läge som vi har. Man får också akta sig så att man inte kastar ut barnet med badvattnet. Det är inte bara fråga om förenklingar. Det finns i regelsystemet exempel på att det har funnits för litet regler, vilket har lett till negativa följder. Det är viktigt vilka regler man tar bort och vilka som är kvar, och vilka regler som man kanske måste se över för att trygga t.ex. miljö, hälsa och trygghet i boendet. Detta är inte entydigt. Jag utgår från att det skall vara möjligt att hitta breda lösningar i en fortsatt konstruktiv debatt om att forma bostadspolitiken.

Fru talman! Agne Hansson säger att Centern är öppen för samarbete och för att åstadkomma breda lösningar. Men de breda lösningarna måste ha ett innehåll, de måste syfta till någonting. Nu får vi höra i inlägg av Agne Hansson att det förslag som nu föreligger stämmer ganska bra med Centerns uppfattning, dvs. om Centern själv hade fått skriva förslaget till regeringsbeslut hade det varit något bättre än det förslag som föreligger för närvarande. Den fråga man då ställer är: Vem bestämmer över Ni skrämmer upp hyresgästerna, säger Agne Hansson. Det behöver vi faktiskt inte göra. Den uppgiften klarar Agne Hansson själv mycket bättre. I dag har Hyresgästernas riksförbund en stor annons i tidningarna. Det är en av landets absolut största folkrörelseorganisationer. Den tar upp alla de problem som kommer att uppstå om det nuvarande regeringsförslaget går igenom i dag i Sveriges riksdag. Det anmärkningsvärda är att Agne Hansson är nöjd med att subventionerna försvinner. Han är nöjd med att de fria krafterna på bostadsmarknaden tar över. Han är nöjd med att kommunernas och myndigheternas inflytande över boendet minskar. Han är tydligen också nöjd med, med tanke på de motioner som finns, att hyresgästernas inflytande över boendet kommer att minska till förmån för den enskilda hyresgästen och hyresvärden i egna förhandlingar. Detta är icke den Center som tidigare har ställt upp på en social bostadspolitik. Det måste ha inträffat någonting som i grunden har förändrat den inställning som Centern tidigare har haft. Jag läste häromdagen en artikel i en av Stockholms mogontidningar om ett förslag som föreligger till Centerns riksstämma på Gotland i sommar. Det var ett utmärkt upplägg av ett socialt bostadsprogram, men det stämmer ju inte till någon del med det som framgår av Centerns medverkan i den borgerliga regeringens bostadsförslag. De har ju inte med varandra att göra. De är helt olika och helt väsensskilda ifrån varandra. Det skulle ha varit en stor fördel om Centern också i riksdagen hade vidhållit sin tidigare sociala uppfattning. Där fanns det utrymme för mycket breda politiska lösningar.

Fru talman! Jag måste ändå ställa mig litet grand tvekande inför ordföranden i Centerns bostadsgrupp, som har lagt upp ett socialt program inför riksstämman på Gotland. Vi har sedan långt tillbaka haft mycket nära kontakter i bostadsfrågorna. Vi har ju tidigare avvisat varje attack från Moderaterna mot en social bostadspolitik. Det är allmänt känt att det har varit Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern som har svarat för vakthållningen kring den sociala bostadspolitiken. Orsaken till att jag är överraskad är inte den omständigheten att Agne Hansson är ordförande i arbetsgruppen, utan den omständigheten att arbetsgruppens inriktning på bostadspolitiken är helt väsensskild ifrån den regeringspolitik som Agne Hansson nu har till uppgift att försvara här i riksdagen. Han har inte med ett enda ord nämnt vilka fel det finns i min beskrivning av regeringens bostadspolitik. Agne Hansson kan inte med ett enda ord verifiera att jag använder felaktiga uttryck eller att jag inte har läst in vad det handlar om i bostadsfrågan. Om man skall ge hyresgästerna inflytande och möjligheter att påverka sitt boende kan man inte överlämna de starka möjligheterna till de fria krafterna på bostadsmarknaden. Agne Hansson deltar ju också i ett förslag, och så småningom i ett beslut, att vi den 1 januari 1993 skall höja hyrorna med 3,4 miljarder kronor. Det betyder naturligtvis mycket stora ekonomiska påfrestningar för väldigt många människor. Eftersom skatten och skattesänkningen används som ett medel i debatten om att genomföra en ny bostadspolitik, frågade jag förut vad alla de människor som inte får någon skattelättnad skall göra. Ge mig ett råd vad jag skall svara dem som per brev och telefon tar kontakt och frågar vad de skall göra när dessa kraftiga hyreshöjningar kommer att inträffa. De kommer inte i någon del att kunna dra fördel av några skattesänkningar. Det är ett problem att svara på,

Fru talman! Lars Stjernkvist tog upp vallöften om marknadshyror, precis som Oskar Lindkvist gjorde tidigare. Låt mig kort säga att partierna i den senaste valrörelsen fick frågor om marknadshyror och att vi från folkpartiets sida sade nej till marknadshyror. Vi sade också på frågan om bruksvärdessystemet att vi inte hade för avsikt att skrota detta system. Vi ansåg dock att man bör använda det på det sätt som var tänkt från början. Vissa faktorer skall spela en roll när man sätter hyran, nämligen ålder, standard och läge. De beskeden gav vi i valrörelsen. Jag står för de vallöftena. Vad statssekreterare och andra har sagt har varit ett personligt tyckande från deras sida. Var folkpartiet står när det gäller bostadssubventionerna bör också för socialdemokraterna ha varit välbekant. Vi har i många år hävdat att man måste minska bostadssubventionerna. Vi har gjort det också under valår. Vi har fått hjälp av socialdemokraterna, som tydligt har velat understryka att ett parti har talat om nödvändigheten av att minska bostadssubventionerna. Ni har också för att skrämma väljare överdrivit konsekvenserna, i valrörelse och i andra sammanhang. Vi har hävdat nödvändigheten av att successivt minska bostadssubventionerna, och de förslag som nu föreligger har den inriktningen. Detta har vi också tydligt talat om under många år. vi har även klart sagt nej till det räntelåneförslag som socialdemokraterna och vänsterpartiet arbetat fram som det förslag som skulle gälla. Nu tycker jag att socialdemokraterna gör det litet lätt för sig i debatten. Deras räntelåneförslag har nackdelar som vi tydligt har pekat på. Med dess räntefällor och utlösande fallskärmar skulle det, i den situation som vi har nu, med låg inflation och högt ränteläge, ha varit en katastrof att införa det. De har sagt att det förslaget skulle vara den räddande plankan. Samtidigt behöver man inte testa deras förslag. Det skall inte användas nu, och då kan man uttrycka sig positivt om det. Sedan angriper man regeringens förslag. Vi anser från folkpartiets sida att det är viktigt att få ned räntebidragen och statsutgifterna och att föra en ekonomisk politik som innebär att vi kan få ett sänkt ränteläge. Kan vi sänka räntan betyder det mycket för hyrorna, och det är viktigt när vi nu debatterar detta förslag.

Fru talman! Lars Stjernkvist säger att Socialdemokraterna inte utlovade en sänkning av hyrorna. Det gjorde inte heller Folkpartiet, däremot försökte Socialdemokraterna att framhålla det som att Folkpartiet ville driva en politik som innebar en drastisk höjning av hyrorna. Vad vi sade var att man måste börja minska räntebidragen och att det är viktigt att man gör det. Vi sade också att Socialdemokraternas räntelånereform har stora nackdelar, att den skulle skapa lånefällor för enskilda människor och att den inte var praktiskt genomförbar. Nu slipper Socialdemokraterna gå upp till bevis, de slipper behöva uppleva att deras förslag inte håller, och de kan sedan grovt angripa regeringens förslag, som innebär att man försöker göra något viktigt för att komma till rätta med de höga bostadssubventionerna. Låt mig återigen säga att det är viktigt att vi nu genomför den här reformen, som är en möjlighet att under anständiga former börja trappa ner räntebidragen. Därigenom kan vi också se till att statsutgifterna minskar och att ränteläget sjunker. Låt mig påminna om vad inte minst Gösta Blücher sade när vi hade vår utfrågning om den här reformen. Han sade att en sänkning av räntan per år helt urholkar effekterna av nertrappningen av räntebidragen med 5 % varje år. Det är regeringens inriktning att föra en politik som innebär en minskning av statsutgifterna och därigenom en minskning av behovet av bostadssubventioner. Vi har sedan efter 1995 en kontrollstation, som vi redan har talat om, och det finns dessutom, som regeringen framhåller i propositionen, en möjlighet att överväga ytterligare insatser för bostadsbidragen om effekterna av reformen skulle bli de som Stjernkvist befarar och det därmed skulle uppstå behov av sådana insatser.

Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har satts upp. Jag måste också erinra om att efter detta ärende så återstår ärenden med en sammanlagd anmäld taletid på sju och en halv timme, som måste klaras av i dag om tidsschemat skall hållas. Jag vill därför vädja till de ärade ledamöterna i bostadsutskottet att försöka iaktta viss återhållsamhet.

Fru talman! I varje fall Moderaternas väljare har väntat på det här systemskiftet. Detta är ett moderat förslag, som nu regeringen har fastnat för och som man nu för fram i riksdagen för beslut. Det är inget förslag som har en bred förankring bland bostadskonsumenterna. De allmännyttiga bostadsföretagen, de kooperativa bostadsföretagen, hyresgästernas riksorganisation och de som arbetar med bostäder utan egna vinstintressen går emot det här förslaget på bred front. De tycker att det är oacceptabelt att man lägger om den politiska kursen, mot en utveckling där kommunernas möjligheter att påverka bostadsbyggandet minimeras och den kapaciteten flyttas över på de fria krafterna på bostadsmarknaden. Det är precis detta som det handlar om. Det är ett systemskifte, men det gagnar inte på sikt en social bostadspolitik. Knut Billing är inte känd för att ha någon stark social känsla, i varje fall inte på bostadsområdet, med tanke på allt vad han har fått ur sig de senaste åren när det gäller bostadspolitik. Jag har tidigare i debatten i dag sagt att det är bra att man drar i gång ett bosparande. Det kommer att fylla en stor funktion. Men jag har också kritiserat förslaget ur den synpunkten att det i dag är för stora egeninsatser som behövs för att skaffa en egen bostad. Det är många som inte har möjligheter, framför allt ungdomar, att plocka fram 100 000 eller 150 000 kr. till en egeninsats för att komma över en egen lägenhet. På sikt kommer detta att medverka till att vi får en av de största segregationer på svensk bostadsmarknad som vi någonsin har haft. Det blir resultatet av det nuvarande regeringsförslaget.

Fru talman! Billing började replikskiftet med att säga att räntelånet står emot regeringsförslaget och att detta är två alternativ. Jag drar då genast slutsatsen att räntelånet är precis lika bra som regeringsförslaget. Räntelånet är under första året mycket bra för bostadskonsumenterna, men det är inte regeringsförslaget. På sikt är regeringsförslaget klart sämre även i ett läge där realräntorna ger bättre ekonomiska förutsättningar att hantera bostadsfinansieringen. Nu försöker Billing ge sken av att det är den nuvarande regeringen som har lyckats att ta ner inflationen. Det är klart att regeringen inte är alldeles ''oskyldig'', men detta har ju sin grund i beslutet att tillsätta Rehnbergkommissionen, dvs. att få jobbarna att medverka i en ekonomisk stabiliseringsprocess. Detta har inte alls någonting med den borgerliga regeringen att göra. Den utveckling som nu sker kommer med automatik på grundval av de grundläggande förutsättningar som Rehnbergkommissionen arbetat fram. Både Socialdemokraterna och den nuvarande regeringen är naturligtvis ute efter att få bästa realränta i förhållande till de kostnader som kommer att åsamkas statskassan. Sedan lyckas Billing med bedriften -- det är onekligen en bedrift -- att plocka fram tre bankmän som anlägger ekonomiska synpunkter på regeringsförslaget. Han förbiser alla stora, viktiga och erfarna organisationer på bostadssektorn som kan de här frågorna och jobbar med dem. De har direkt kontakt med bostadskonsumenterna, och de har gjort fantastiska insatser på det bostadspolitiska området i Sverige. Deras synpunkter är inte värda någonting mot att tre bankmän tycker att regeringsförslaget ur deras ekonomiska synpunkt är bättre än andra förslag. Jag tycker att detta är ganska svagt. Förslaget om räntelån hade hyggliga remisser i ett normalt remissförfarande. Många som yttrat sig om Danells förslag har uttryckt stor besvikelse över att de inte har fått tid att analysera resultatet ordentligt. En del av dessa instanser har därför svarat med mycket stor tvekan.
Fru talman! Det faktum att det finns två alternativ behöver inte med automatik innebära att det är två jämngoda alternativ. Det var också därför vi hade en utfrågning i detta ärende i bostadsutskottet. Det var från den utfrågningen som jag citerade och kunde konstatera att riksbanken, Fastighetskredit och SABO med Bengt-Owe Birgersson säger att detta går alldeles utmärkt och att det är ett utmärkt förslag, bättre än räntelånesystemet. Då säger Oskar Lindkvist att Socialdemokraterna hade fått bra remissvar på sitt förslag om ett räntelånesystem. Men det är ju faktiskt så, Oskar Lindkvist, att det förslaget möttes av en mördande kritik. Alla sade att det systemet är dömt att misslyckas. Om vi kan få ner inflationen och vi får höga realräntor, kan räntelånesystemet inte fungera, sade hela marknaden enstämmigt till oss. Det är den situationen vi står inför i dag, Oskar Menar Oskar Lindkvist på allvar att han fortfarande med dagens realränta anser att räntelånesystemet är överlägset? I så fall måste jag säga att han är ensam. Ibland kan man gratulera någon till att vara ensam, men i det här fallet vill jag beklaga både Socialdemokraterna och Oskar

Fru talman! Förutom bostadsfinansieringen skall debatten i dag också handla om bostadsutskottets betänkande 25 om bostadsbidragen för första halvåret 1993. Utskottsmajoriteten föreslår en höjning av den övre hyreskostnadsgränsen för barnfamiljer i enlighet med regeringens proposition. För att få råd med detta föreslår man också en höjning av den nedre hyreskostnadsgränsen. Detta innebär att höjningen urholkas. I den debatt vi just lyssnat till har det med all önskvärd tydlighet framkommit att hyrorna kommer att höjas markant om förslaget till bostadsfinansieringssystem bifalls. Förutom de kostnadsfördyringar som detta innebär för nyproduktionen, läggs också kostnader för minskat räntestöd med 3,4 miljarder ut på det befintliga beståndet. Det är klart att detta innebär stora svårigheter att klara den ekonomiska situationen för väldigt många människor. Därför är det nödvändigt med en höjning av bostadsbidragen. För oss socialdemokrater är bostadsbidragen en viktig del av den sociala bostadspolitiken. Det gör att de flesta kan skaffa sig en bostad efter behov. Även om man har små inkomster skall man ha råd att bo. Precis på samma sätt som sjukvård, utbildning och omsorg skall också bostaden vara en social rättighet -- för alla i det här landet. Vi har i Sverige varit framgångsrika när det gäller bostadspolitiken. Vi har kanske världens högsta bostadsstandard, och vi har en jämnare fördelning av bostadsbeståndet än något annat land. I Sverige bor de allra flesta bra oberoende av plånbokens tjocklek, och det är så vi socialdemokrater vill ha det. Därför måste jag erkänna att det känns mycket oroande att stå här och tala om bostadsbidragen i dag. Det sker ett totalt systemskifte på bostadspolitikens område, det har vi fått klart för oss i den tidigare debatten i dag. Och målet för detta systemskifte är att ta bort alla bostadssubventioner. Det beslut som vi kommer att fatta i dag beträffande bostadsbidragen kommer att gälla för första halvåret 1993. Hur kommer det att bli med bostadsbidragen i framtiden? Är det också ett bostadsstöd som på sikt skall försvinna? Det förslag vi diskuterar i dag innebär ju att de som har bostadsbidrag inte på långt när kompenseras för de höjda hyreskostnaderna. I en rapport från boverket från i mars i år kan man se att det finns 328 000 hushåll som har bostadsbidrag i dag, varav 272 000 är hushåll med barn. Bostadsbidragen har god fördelningspolitisk träffsäkerhet, säger boverket. Bostadsbidragen går till hushåll med låga inkomster och till hushåll med stor försörjningsbörda. Hur kommer framtiden att se ut för dessa familjer om bostadsstödet fortsätter att urholkas? Det är bra att den övre hyreskostnadsgränsen höjs, men det räcker inte. Enligt boverket ligger 45 % av hushållen på eller över den övre kostnadsgränsen. 55 % ligger alltså under. Genomsnittshyran för 1991 är 3 850 kr. Många hushåll kommer således med dagens förslag, trots höjda hyror, att få lägre bostadsbidrag för nästa år. För att i någon mån kompensera för hyreshöjningarna föreslår vi socialdemokrater att den nedre hyreskostnadsgränsen bibehålls oförändrad. Det innebär en ökning med 112 Detta har vi klargjort i en reservation. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i betänkande 25.

Fru talman! Jag vill först säga till Britta Sundin att jag instämmer i den socialdemokratiska reservationen. Det är helt fel att man höjer den nedre gränsen. Jag tyckte dock inte att Socialdemokraterna hade något svar på varför de inte kan stödja de yrkanden som Vänsterpartiet har vad gäller bostadsbidragen.
Fru talman! Om man har gemensam vårdnad efter skilmässa får båda föräldrarna bostadsbidrag med 1 000 kr. Man är således inte helt utlämnad vid en skilsmässa. När det gäller bostadsbidrag för sammanboende gjorde vi förra året en beställning hos regeringen om att man skulle återkomma till riksdagen när utredningen om partnerskapet var klar. Eftersom den nu blir klar snart och den fråga vi i dag behandlar bara omfattar första halvåret 1993, tycker vi att man kan avvakta förslaget. Vi väntar på den åtgärd som kommer från regeringens sida.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag vill bara säga att jag beklagar att inte ens Socialdemokraterna kan ställa upp i de två frågorna. Det är klart att man från politiskt håll säger att -- vad gäller bostadsbidrag till två sammanboende av samma kön -- man kan vänta ytterligare ett halvår på utredning. För personer av samma kön som bor tillsammans och har låga inkomster är även det halvåret betungande, eftersom det kostar så mycket mera att bo. Dessa människor beklagar säkert att Socialdemokraterna har intagit den ståndpunkten.

Fru talman! Dagens bostadspolitiska debatt har nästan enbart handlat om bostadsutskottets betänkande nr 23, som berör statens stöd för bostadsfinansiering. Britta Sundin tog emellertid upp bostadsutskottets betänkande nr 25, som behandlar det selektiva stödet, bostadsbidragen. Jag tänker, liksom Britta Sundin, litet grand beröra bostadsbidragen, dvs. utskottets betänkande nr 25. I regeringkansliet pågår ett utredningsarbete, som bl.a. innebär en översyn av bostadsbidragssystemet. Därför föreslås i kompletteringspropositionen att betämmelserna om bostadsbidrag till barnfamiljer och till hushåll utan barn i nuläget fastställs endast för första halvåret 1993, dvs. månaderna januari--juni. När utredningsarbetet har avslutats är det regeringens avsikt att återkomma med förslag till nya regler. De nya reglerna skall kunna gälla fr.o.m. den 1 juli Huvudprincipen i regeringens förslag är att samma regler skall gälla för första halvåret 1993 som för år 1992. Det innebär bl.a. att bidragen bestäms med utgångspunkt i den bidragsgrundande inkomst som kan beräknas utifrån 1991 års taxering. Jag kommer att beröra några justeringar som regeringen föreslår i nu gällande regler. För barnfamiljer införs en upplysningsskyldighet till kommunen, när det gäller väsentliga inkomstökningar i förhållande till 1991 års taxering. Det innebär att kommunen kan ompröva ett beslut både vid väsentliga inkomstminskningar och vid väsentliga inkomstökningar. När det gäller hushåll utan barn påverkas bostadsbidragets storlek av om hushållet har studiemedel eller ej. För dem som har beviljats bostadsbidrag och därefter får studiemedel införs också en upplysningsskyldighet till kommunen. Eftersom vi är överens om de två nämnda regeländringarna och en del andra, kommer jag att beröra en förändring som vi är politiskt oense om. Som jag sade inledningsvis utgör bostadsbidragen ett selektivt stöd -- ett stöd som skall lindra effekterna av bostadskostnadsökningarna. I dag har närmare hälften av de barnfamiljer som är berättigade till bostadsbidrag en bostadskostnad som är högre än övre bostadskostnadsgränsen. Därför är det motiverat, tycker vi från regeringens sida, med en höjning av den högre bostadskostnadsgränsen, varför regeringen också föreslår en höjning av den övre gränsen med mellan 500 och 700 kr. beroende på antalet barn. Om denna höjning föreligger alltså fullständig politisk enighet i utskottet. När det gäller den nedre gränsen föreslår regeringen däremot en höjning med 150 kr. för samtliga barnfamiljer. Mot detta reserverar sig Socialdemokraterna och får instämmande från Regeringen, liksom utskottsmajoriteten, anser det nödvändigt med en höjning av nedre bostadskostnadsgränsen för att möjliggöra en höjning av den övre gränsen med mellan 500 och Jag har studerat litet grand hur vi behandlade den här frågan i fjol när Britta Sundin satt i regeringsposition. Vi det tillfället försvarade hon den dåvarande regeringens förslag, som innebar att den nedre bostadskostnadsgränsen höjdes med kr. Det innebär med andra ord att Britta Sundin anser att det statsfinansiella läget är så mycket bättre nu än i maj år 1991. Kan det verkligen stämma, Britta Sundin? Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 25 och avslag på reservationen.
Herr talman! Det är riktigt, precis som Birger Andersson säger, att både den övre och den nedre bostadskostnadsgränsen höjdes förra året. Birger Andersson glömde emellertid att nämna att det -- nu blir det mycket med teknikaliteter eftersom det tekniskt är litet komplicerat att beräkna bostadsbidrag -- för den första delen av bostadskostnaden ges 75 % i bidrag och för den senare delen 50 %. Det vi förra året gjorde var att även höja gränsen för vid vilken nivå man får 75 % resp. 50 %. Totaltutfallet blev alltså inte lika negativt den gången som det skulle bli i dag. I mitt tidigare inlägg sade jag att jag känner mig väldigt orolig för hur man framgent kommer att behandla frågan om bostadsbidrag, och jag skulle vilja veta hur Centern framledes kommer att ställa sig när det gäller bostadsbidragen. Om jag får påminna Birger Andersson, hade Centern förra året en reservation när det gäller bostadsbidrag till ungdomar och till hushåll utan barn. I reservationen sade man att man ville lägga sig på en högre nivå än vad vi från den dåvarande socialdemokratiska regeringens sida, från majoritetens sida, ansåg oss ha råd med. Jag har inte noterat att Centern har tagit upp frågan i dag, men jag skulle ändå, med tanke på att Moderaterna går ut och kräver att dessa bostadsbidrag skall tas bort, vilja fråga om Centern står kvar vid sin inställning att det är viktigt med bostadsbidrag även till ungdomar och till hushåll utan barn. Kan vi lita på att Centern ställer upp, om det skulle visa sig finnas möjligheter till att öka bostadsbidragen även för den kategorin?

Herr talman! Jag tar fasta på att Birger Andersson anser att man skall slå vakt om bostadsbidraget. Jag tolkar hans inlägg på det sättet när han säger att det är viktigt med ett selektivt stöd, eftersom boverket har kunnat visa att bostadsbidragen hamnar precis rätt, dvs. hos dem som verkligen behöver bostadsbidrag. Det innebär också att människor kan efterfråga bostad, och att de har råd att ha bostad efter sitt behov och inte efter sin plånbok. När det gäller våra olika budgetalternativ, Birger Andersson, är det faktiskt så att vi från socialdemokratiskt håll har kunnat uppvisa ett budgetförslag som är betydligt starkare än regeringens förslag, trots att vi ökar anslaget till bostadsbidrag, som vi anser vara väldigt viktigt. Vi vill med vår politik värna om och satsa på de människor som av olika anledningar har bekymmer med sin ekonomi, och som har behov att få just den här typen av stöd. Vi klarar alltså detta inom våra budgetramar.

Herr talman! Vi kanske inte skall gå in i någon budgetdebatt. Jag ville bara påvisa att vi från socialdemokratiskt håll väl har finansierat den ökning av bostadsbidragen som vi anser är nödvändig för att barnfamiljerna i Sverige skall kunna ha en bra bostadsstandard.
Herr talman! Jag vill till sist påminna Britta Sundin om att vi i stort sett är eniga i betänkande 25; det finns bara en reservation från Socialdemokraterna. Det tycker jag är ett plus för oss båda att vi blivit så eniga i fråga om bostadsbidragen.
Herr talman! För att det inte skall råda några tveksamheter vill jag säga att det är en viktig reservation. Den innebär 112 kr. per månad för varje barnfamilj som får bostadsbidrag.